Herr talman! Låt mig säga till både Martin Olsson och Margareta Winberg att jag tycker att det av deras anföranden verkar som om det egentligen inte förs en aktiv tobakspolitik i vårt land av regeringen och riksdagen — från politikernas sida. Jag menar att det finns en aktiv tobakspolitik, men det är klart att allting kan bli bättre. Vi kan bli mer aktiva när det gäller att komma till rätta med de skadeverkningar som tobaken förorsakar. Jag tycker verkligen att det har hänt mycket under senare år. Vi har nu en helt annan inställning och en helt annan attityd till tobaken. Jag tillhör personligen dem som aldrig i sitt liv har rökt och som reagerar starkt emot att tillbringa sammanträden och annat i rökiga lokaler. Under de år som jag har varit verksam i fackligt och politiskt arbete, över huvud taget i miljöer där man träffar många människor, har vi fått en helt annan situation än tidigare. Det kanske snarare är så att vi — ibland tänker jag så — terroriserar rökarna. Men det får de stå ut med. Vi har blivit terroriserade av dem under så lång tid. Jag tycker också att alla de kampanjer, de medel och de åtgärder som har vidtagits har gett resultat. Det kan vi ju se även statistiskt när vi ser att antalet rökare sjunker. Jag tycker också att det jag har redovisat i interpellationssvaret tyder på en aktivitet: det har vidtagits olika åtgärder. Jag har också påpekat att de insatser som görs i skolan och på andra områden — inte minst när det gäller att verka för att det aldrig blir någon rökdebut — betyder väldigt mycket. Låt mig till Martin Olsson säga att jag naturligtvis som socialdemokratiskt statsråd känner mig uppskattad när han tydligen känner ett större förtroende för den socialdemokratiska regeringen än för den tidigare borgerliga regeringen. Det var ju den tidigare regeringen som fattade beslut med anledning av tobakskommitténs betänkande. Det skedde den 30 juni 1982. Då framlades tre förslag som nu under hand har förverkligats när det gäller det uppdrag som gavs socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen beträffande utbildning av läkare och annan vårdpersonal och informationsåtgärder rörande tobakens skadeverkningar. I övrigt var den borgerliga regeringen inte beredd att göra något, utan tobakskommitténs betänkande lades till handlingarna, som det står i utskottsbetänkandet. Jag menar alltså att det förs en aktiv tobakspolitik. Men vi kan naturligtvis bli bättre. Jag sade i mitt svar att cancerkommitténs betänkande kommer att överlämnas inom den närmaste framtiden, och det måste tas med i prövningen av vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas. Det är därför rimligt att avvakta också cancerkommitténs förslag. Jag vill i dag inte ta ställning till vilka förslag som kan komma beträffande annonsförbud eller inte. Jag har läst vad som står i lagutskottets betänkande, vilket en stor majoritet i riksdagen antog i går kväll. Där står det: ”Som utskottet anfört i det föregående skall enligt lagen om marknadsföring av tobaksvaror tobaksannonsering vara måttfull. Vad som avses med måttfull reklam har närmare preciserats i konsumentverkets anvisningar samt genom beslut av marknadsdomstolen och påpekanden eller förbudsförelägganden av konsumentombudsmannen . Såvitt utskottet kan bedöma har 1979 års reform haft en avsevärt sanerande effekt på reklamen för tobaksvaror.” Detta stod alltså en bred majoritet av riksdagens ledamöter bakom då frågan behandlades i går kväll.
Herr talman! Ingen har ifrågasatt att det har skett förbättringar på det här området så att attityderna till rökning har förändrats till det bättre och att antalet rökare i vårt land har minskat. Men vi diskuterar ju inte den utveckling som har varit. Min interpellation gäller arbetet för tiden framåt. Det är den frågan som dessa båda skrivelser tar upp. Självfallet känner de som står bakom dessa skrivelser bättre till den utveckling som har varit än någon av oss här. Men de hyser oro för den framtida utvecklingen och vill därför få till stånd ytterligare åtgärder. Nu talar statsrådet om huruvida jag hyser förtroende för den ena eller den andra regeringen. Om statsrådet fortsätter att läsa lagutskottets betänkande återfinner hon där en reservation med mitt namn som första namn. Vi reservanter yrkade att riksdagen i går kväll som sin mening skulle ge regeringen till känna vad vi hade anfört om förslag till införande av förbud mot annonsering av tobaksvaror. Vi reserverade oss alltså därför att vi inte litar på att regeringen kommer att genomföra detta annonsförbud. Tyvärr får man det intrycket av statsrådets första svar och även av det kompletterade svaret, att det inte finns någon viljeinriktning att lösa frågan om annonsförbud på det sätt som så många människor vill. Självfallet kan man redovisa att det har skett en viss sanering. Det tycker vi alla är bra. Vi vet vilka regler som gäller, och jag hoppas att de tillämpas. Får jag ett ögonblick återge vad socialstyrelsen sade om tobaksreklam: ”Socialstyrelsen anser att omfattningen och utformningen av tobaksreklamen är sådan att en skärpning av lagstiftningen på området är nödvändig.

Vad som gjorde att det blev en klar majoritet för att avvakta regeringens ställningstagande — om jag nu stannar vid annonsförbudet — tror jag var att många hyser förhoppningen att regeringen skall lösa de här frågorna. I det lilla stycke som enbart är majoritetsskrivning i utskottsbetänkandet sägs nämligen ingenting huruvida man önskar eller inte önskar ett annonsförbud utan enbart att man skall avvakta regeringens ställningstagande. Därför måste jag beklaga att statsrådet inte mer positivt vill uttala sig för ett sådant annonsförbud, liksom att statsrådet inte heller har gett några löften om att i Övrigt följa uppmaningarna från de synnerligen många experterna på området att skyndsamt vidta åtgärder. Bakgrunden är, som socialstyrelsen säger, att rökningen visserligen har gått ned, men ”under de allra senaste åren tycks dock minskningen ha upphört, och vissa bedömare har börjat befara att tobaksbruket åter skulle börja öka”. Det är motivet till att man nu måste ta ytterligare steg.

Herr talman! Statsrådet Sigurdsen säger att det finns en tobakspolitik. När vi tidigare diskuterade den här frågan kritiserade jag den borgerliga regeringen för att den saknade en tobakspolitik. Jag kritiserade den regeringen därför att den efter att tobakskommitténs betänkande hade avlämnats endast hade vidtagit tre åtgärder. Två av dem finns redovisade i interpellationssvaret, nämligen rekommendationer för att begränsa tobaksrökningen och ett uppdrag åt socialstyrelsen att verka för att frågor som rör tobakens skadeverkningar ägnas ökad uppmärksamhet i utbildningen av läkare och annan vårdpersonal. Den tredje åtgärden var att samordna informationsinsatserna genom socialstyrelsens försorg. Jag tyckte då att detta var för små steg och att man gjorde för litet, och det tyckte också riksdagen när vi så småningom diskuterade en motion som jag hade skrivit. Därför hade dåvarande — alltså den nuvarande — regeringen uppdraget att komma med ett program för tobakspolitiken. Likaväl som jag sade till den borgerliga regeringen att jag tyckte att det gick för sakta, måste jag tyvärr säga att jag inte har sett några åtgärder på området sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Däremot förlitar jag mig på den nuvarande regeringen. Jag hoppas och tror att den skall ta i med litet större kraft än vad de widigare regeringarna har gjort. Statsrådet säger att tokaksrökningen har gått ned. Det är riktigt. All statistik visar det. Men om man analyserar statistiken, finner man en tendens som i alla fall jag, med min partitillhörighet och mitt kön, tycker är mycket oroande. Det är lågutbildade, lågavlönade kvinnor, ofta med tunga arbeten, som inte nås av de informationsinsatser som skolor, myndigheter och andra har vidtagit under senare år. Det är dessa grupper som börjar röka och som fortsätter att röka. Det är uppenbart att de behöver andra och tydligare budskap om tobakens skadeverkningar. Om vi inte lyckas med informationen, får vi i Sverige samma utveckling som redan har spårats i både USA och England: lungcancer och andra rökrelaterade cancersjukdomar blir nya klassjukdomar. Det är inte jag beredd att medverka till. Tvärtom skall jag försöka att med alla medel avvärja sådana tendenser. Till slut några ord om annonseringen. När vi i går diskuterade annonseringen av tobaksvaror ställde jag en fråga till utskottets företrädare om vilken grund utskottet hade för sin skrivning om måttfull annonsering, eftersom det som där sägs är fel. Jag fick inget svar. Förmodligen insåg de att utskottets skrivning i den delen inte var riktig. Både socialstyrelsen och marknadsdomstolen hävdar att annonseringen aldrig har varit så utmanande som nu, och annonsörerna följer inte de överenskommelser som har träffats eller den lag som stiftades 1979. Det är därför som överdirektören på socialstyrelsen, Carl-Anders Ifvarsson, säger att det i dag behövs klara tobakspolitiska markeringar från våra politiker.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 17 om radio och television ger inte en rättvis bild av alla de problem som åvilar hela radiooch TV-verksamheten i vårt land. Problemen har sina ursprung såväl i den snabba tekniska utvecklingen med vidgade möjligheter till mottagning av ett internationellt TV-utbud som i de rationaliseringskrav som Sveriges Radiokoncernen ålagts. Utskottet har i sitt betänkande delvis refererat propositionens redogörelse för den aktuella situationen men i huvudsak avstått från att göra egna bedömningar, mot bakgrund av att de flesta frågorna är föremål för utredning eller remissbehandling. Nästa år kommer förhållandena att vara annorlunda. Under 1984 och början av 1985 kommer många olika förslag att presenteras. Massmediekommittén skall lägga fram förslag om principer för utbyggnad och ny teknik för massmediaändamål. Riksradion och Lokalradion har förra året ingått ett samarbetsavtal som löper ut hösten 1984. Inom de både företagen har man genomfört vissa utredningar för att dels bygga ut detta samarbete, dels genomföra de ålagda besparingarna. Sveriges Radio har också påbörjat ett arbete med att se över organisation, regionalisering och betal-TV m.m. Yttrandefrihetsutredningens betänkande remissbehandlas f.n. Den av kulturministern aviserade beredningen med uppgift att förbereda det nya avtalet mellan staten och Sveriges Radio skall arbeta snabbt. Studiefasen, som är ett led i utvecklingen av ett nordiskt radiooch TV-samarbete baserat på överföring via satellit, skall avslutas. Och nästa år är det bara ett år till 1986, som kan förväntas bli det stora genombrottsåret för direktsändande satelliter.

Dagens av talarlistan att döma förhållandevis korta debatt här i riksdagen är också ett tecken på att utskottet och riksdagen är benägna att ligga lågt inför nästa års beslut om radions och TV:s framtid. Sverige är vid en internationell jämförelse sent ute när det gäller att anpassa sig till den tekniska utvecklingen på massmediaområdet. Tekniken har inte vuxit fram under en natt, men det finns en tendens hos oss att alltid vänta och se vad som kommer härnäst. I Europa kan ungefär en fjärdedelav Nr 133 de västeuropeiska hemmen ta emot TV-program via kabel. Betal-TV är på Onsdagen den väg i de flesta länderna, inkl. i våra nordiska grannländer. 2 maj 1984 Ett skäl till den svenska senfärdigheten torde vara Sveriges Radios monopolsituation, som dock är under uppluckring. Produktionsmonopolet Radio och finns inte längre, och sändningsmonopolet är på väg att brytas genom kabel-, satellitoch videoutvecklingen. Än är det emellertid långt kvar till den etableringsfrihet som borde vara en självklarhet i ett fritt, demokratiskt land. Ett annat skäl till att vi inte ligger längre fram i utvecklingen är säkert de begränsade ekonomiska resurser som stått till Sveriges Radios förfogande, kombinerat med en från regeringshåll uttalad ovilja att förutsättningslöst diskutera alternativa finansieringsformer. Ambitionerna var höga i 1978 års proposition. En rad specificerade krav ställdes på Sveriges Television. Sändningstiden skulle utökas, riksproduktionen decentraliseras, landet täckas av regionala nyhetssändningar och kvaliteten i programutbudet öka, liksom produktionen av gestaltande program. Stora insatser skulle göras för minoriteter och särskilda tittargrupper, utlandsbevakningen skulle förbättras och särskilda reprisblock skulle genomföras. Allt detta kostar mycket pengar. De extra reformmedel som beviljats har fått sällskap med det 2-procentiga nedskärningskravet, och mot bakgrund därav har Sveriges Television faktiskt gjort ett gott arbete. Att uppfylla alla målen blev dock omöjligt — pengarna räckte inte, och några genomgripande förändringar var inte möjliga så länge det nuvarande avtalet löpte. Att höja mottagaravgiften kunde man däremot medverka till, och den höjningen lär man fortsätta med. Betal-TV har nu blivit en räddningsplanka som kan ge oss möjlighet att se eftertraktade och dyra program. För en moderat politiker är det obegripligt hur man kan förena en mycket stark vilja att Sveriges Radio skall vara ett public service-företag med åtgärder som innebär att värdefulla och eftertraktade program beläggs med särskilda avgifter. När en stor del av svenska folket inte anser sig ha råd att se vissa program har ju public service-andan minskat avsevärt. Kombinationen sändningsmonopol och betal-TV innebär ett hot mot väljarna. Hur skall garanti skapas för att inte medel som inflyter geom betal-TV används för att finansiera också de reguljära programmen? Är det över huvud taget möjligt för en organisation som Sveriges Television att direkt relatera kostnaderna för ett program till avgiftsuttaget? Vi moderater anser att betal-TV bara kan kombineras med fri etableringsoch sändningsrätt och fri konkurrens mellan sändningsbolagen, innebärande att tittarna betalar vad servicen kostar. Herr talman! Kulturutskottets betänkande har en något egendomlig disposition. Utskottets majoritet har när det gäller frågor om den framtida finansieringen av radiooch TV-verksamheten inte ansett reklamfinansiering vara en finansieringsform. På annat sätt kan man inte tyda betänkandets uppdelning i dels ett avsnitt benämnt Reklamfinansiering, dels ett avsnitt kallat Finansieringsformerna. Den bestämda formen i den senare rubriken skall väl ange att man där behandlar på något sätt godkända former för finansiering. Folkpartiet och moderaterna, och i viss mån vpk, har inte gjort denna åtskillnad, varför rubriken på reservationerna 3 och 4 avser bägge de nämnda avsnitten i betänkandet. Frågan om reklam i radio och TV har diskuterats många gånger i denna kammare. I direktiven till massmediekommittén avseende utredning om nya finansieringsformer sägs det att dessa har ett starkt samband med vilka ambitioner som skall prägla Sveriges Radios verksamhet i framtiden. Det är därför motiverat, säger man, att diskutera finansieringsalternativ samtidigt med frågan om Sveriges Radios uppgifter under en ny avtalsperiod. Vidare sägs att reklam inte bör ifrågakomma som finansieringskälla. Herr talman! Frågan om hönan och ägget aktualiseras onekligen. Hur kan finansieringsformerna relateras till ambitionerna och måluppfyllelsen? Det naturliga borde för kommittén vara att se över, diskutera och föreslå ambitionerna för Sveriges Radios verksamhet och relatera dessa till frågan om huruvida och på vilket sätt det finns ekonomiska möjligheter att uppfylla ambitionerna. Om man verkligen vill uppnå de mål man tycker är önskvärda, då bör finansieringsmöjligheterna prövas förutsättningslöst. Inte alla socialdemokrater resonerar lika förstockat. Harry Schein har i en stor artikel klargjort sin syn på saken, och Tony Hagström har i en annan artikel sagt: Monopol eller inte. Ideologi eller inte. Mycket snart har vi ändå TV-reklam i Sverige. Men Bengt Göransson står fast som en klippa — åtminstone t.v. Även klippor kan ju undermineras — det har vi lärt oss i andra sammanhang. Det finns bara tre finansieringsformer för ett monopolföretag som inte vill använda sig av reklamintäkter: skattefinansiering över budgeten, mottagaravgifter och betal-TV. Det skall bli intressant att se vilka bedömningar massmediekommittén kommer att göra. Skall public service-målet finnas kvar, måste detta resultera i höjda mottagaravgifter eller skattefinansiering. Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen lär en höjning av mottagaravgifterna inte bli måttlig. Bl. a. kommer kostnaderna för inköp av utländska program att kraftigt stiga när konkurrensen om programmen ökar i takt med tillväxten av antalet kanaler. Herr talman! Den intressanta frågan är naturligtvis: Varför vill socialdemokraterna inte ha reklamfinansiering som komplettering till mottagaravgiften? Det kan inte vara av omsorg om tittarna. Enligt en SIFO-undersökning bland landets vuxna befolkning önskar sju av tio att en del av TV:s verksamhet betalas genom reklaminslag mellan programmen. Endast var femte är emot TV-reklam, och dessutom är motståndet vanligast bland äldre tittare. Det kan inte vara av misstro mot svenska producenters förmåga att framställa roliga och trevliga reklaminslag — deras förmåga är redan dokumenterad i andra sammanhang. Det är inte heller av omsorg om svenska företag, som kommer att behöva uppleva hur konkurrerande utländska märken över satelliter låter sin reklam strömma in i våra TV-apparater. Inom de närmaste åren kommer det att finnas möjlighet att sända program i drygt hundratalet TV-kanaler över mer än ett dussin satelliter. Mycket snart kan svenska kabeltittare följa satellit-TV-sändningar som innehåller reklaminslag. Två forskare vid Handelshögskolan presenterade för några veckor sedan en rapport om konsekvenserna för svensk industri av reklam i satellit-TV. TV-reklamen kommer främst att gälla märkesvaror av olika slag, framför allt s.k. dagligvaror. I Sverige är i dag 17 000 personer sysselsatta med tillverkning av sådana produkter som passar för utländsk TV-reklam — det gäller då de utländska märkena. Ytterligare 34 000 i vårt land är sysselsatta med personbilstillverkning, som också får en utsatt position i TV-reklamen. Kulturministern har ställt sig mycket skeptisk till företagens vilja att annonsera. Under debatten i Nordiska rådet framfördes att mångfalden av program skulle göra företagen mindre benägna att annonsera — det blir ju färre tittare per inslag. Varför betror inte Bengt Göransson företagen att själva göra erforderliga bedömningar av detta slag? Herr talman! Jag ser fram emot att under debatten här i dag äntligen få höra några skäl till socialdemokraternas inställning mot reklamfinansiering. Det är på tiden att vi får ett eller flera sådana skäl. Det finns inga alls i utskottsbetänkandet. Där hänvisar majoriteten bara till riksdagsbeslutet 1975 om att kommersiell reklam som riktar sig till allmänheten inte skall få förekomma. Det har nu gått nio år — med en svindlande snabb utveckling på TV-området — sedan det beslutet fattades. Har de åren gått socialdemokraterna spårlöst förbi? Herr talman! I Sveriges Televisions anslagsframställning för det kommande budgetåret tar bolaget självt upp några av de krav som måste ställas på verksamheten inför det snabbt ökande internationella utbudet. Bl.a. konstaterar Sveriges Television att många av de satellitsändningar som blir tillgängliga för vårt land kommer att ha en sändningstid som omfattar kanske 16 timmar per dygn. Det är då betydelsefullt att det inte blir alltför stor skillnad i sändningstid mellan utländska sändningar och våra egna svenska sändningar. Med en friare etableringsrätt skulle kanske en utjämning ske i skillnaden mellan utländska och svenska sändningstider. Det är emellertid inte bara fråga om sändningar på svenska. Vi måste i vårt land ha ett programutbud av god kvalitet, som värnar om vår kultur och som kan utgöra en motvikt mot det myckna lätta gods som kommer att översvämma oss. En kvalitativ programproduktion är dessutom självgenererande så till vida att den drar till sig goda författare, artister och regissörer. Men tyvärr vet vi mycket litet om svenska folkets programval i en situation med många olika alternativ. Det räcker inte med att göra bra program. Det gäller också att göra program som tittarna väljer — vilket inte alltid är samma sak. När kulturutskottet var i Canada, där det amerikanska överflödet numera svämmar in över landet, frågade jag ett par gånger om färre eller flera människor nu jämfört med för tio år sedan skulle välja en bra naturfilm från New Foundland framför en usel amerikansk show. Svaret blev varje gång: För tio år sedan skulle flera ha valt naturfilmen — nu väljer de showen. TV är en del av vårt kulturliv. Den skall inte bara pejla det. Det är därför viktigt att vi inte får en motsvarande utveckling i vårt land. Med socialdemokraternas rigida inställning till alternativa finansieringsformer, bl.a. åskådliggjord i betänkandets uppdelning på olika rubriker, ökar risken för att så blir fallet. Med nu gällande skatteeller avgiftsfinansiering kommer vi förr eller senare till en punkt, där också väljarna föredrar enkla program framför ökade kostnader. Vi moderater vill inte ha den utvecklingen. Bl. a. därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 3 i betänkande nr 17.

Herr talman! Om man tänker tillbaka på de debatter som vi under några år har haft i Sveriges riksdag om radiooch TV-frågorna, måste man konstatera att det är en ganska stor skillnad mellan dagsläget och den situation som då rådde. Den dåvarande talesmannen för socialdemokraterna i riksdagen ägnade en betydande del av sin tid åt att polemisera mot och kritisera närradion. Den var den stora hydran, som hotade demokratin och yttrandefriheten. Häromveckan läste jag en krönika i Örebro-Kuriren, där någon socialdemokrat skrev att socialdemokraterna hade varit pådrivande i närradiofrågan med visst stöd från folkpartiet. Det går sannerligen snabbt undan: En annan sak som man kritiserade under den förra perioden var utvecklingen när det gäller satelliter. Man diskuterade t.o.m. ett förbud mot parabolantenner. Under hela denna period sade man nej till Nordsat. När Bengt Göransson tillträdde skedde en betydande tillnyktring. Med den verklighetsförankring som han har försvann givetvis motståndet mot närradion. Sådana vanvettiga tankar som ett förbud mot parabolantenner förpassades till kulturdebattens skräckkabinett. Jag tror att det även finns ett nytt intresse för nordisk samverkan på TV-området. Ändå är allt inte bra. Den massmediekommitté som den förra regeringen tillsatte fick hastigt ny ordförande — och det må väl vara. De gamla direktiven ersattes med fullständigt nya, och utredningen förbjöds att syssla med förberedelser för det nya avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Detta gör att förberedelserna för detta avtal har vilat enbart på den ena parten, nämligen Sveriges Radio. Parallellt med detta sker en våldsam teknisk utveckling, som väl ingen av oss kunde drömma om för 8-10 år sedan. Jag minns att vi i 1972 års pressutredning diskuterade kabel-TV. Då försäkrade expertisen att det var någonting i Sverige alldeles ointressant, bortsett möjligen från Stockholmsoch Göteborgsområdena. I dag planerar televerket för fullt en utbyggnad över praktiskt taget hela landet. Också satellitutbyggnaden har skett snabbare än vi trodde. Framför allt kan man beklaga att nejet till Nordsat fick till följd att vi i det nordiska språkområdet definitivt kom på efterkälken i förhållande till de kontinentala bolag som planerar satellitsändningar. Nu har kulturministern meddelat att det blir en parlamentarisk beredning som i höst skall förbereda det nya avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Det är bra att en sådan sätts till. Tyvärr har vi väl förlorat ett å två år genom att massmediekommitténs direktiv ändrades. Just nu råder en ganska stor förvirring inom Sveriges Radio-koncernen. Det pågår en debatt med anledning av det besparingskrav som åvilar koncernen. Det pågår andra debatter, som har initierats inom koncernen, om betal-TV och reklamfinansiering. Det finns alltså mycket för den parlamentariska beredningen att ta itu med, speciellt som planerna i varje fall ursprungligen torde ha varit att riksdagen skulle pröva det nya avtalet redan våren 1985. Herr talman! Låt mig lämna några synpunkter inför den parlamentariska beredningens arbete. En utgångspunkt måste vara att skapa en så vid etableringsfrihet som någonsin är möjlig. Det innebär inte bara en permanentning av närradion och möjligheter till när-TV-sändningar, utan också ett ökat utrymme för lokala TV-program. Jag är övertygad om att vi under nästa avtalsperiod kommer att få se en rad olika lokal-TV-sändningar, med kanske framför allt lokala tidningar som ansvariga. Jag tror att det blir nödvändigt med en omprövning av finansieringsformerna. Om man avvisar skattefinansiering — och det bör man göra inte bara av hänsyn till statsbudgeten utan också av omsorg om Sveriges Radios integritet — återstår, som Ingrid Sundberg påpekade, licensfinansiering, betal-TV och reklamfinansiering. För min del är jag starkt kritisk mot betal-TV därför att den, i varje fall för Sveriges Radios del, oundvikligen leder till frestelsen att placera de attraktiva programmen inom ramen för betal-TV-systemet, medan de övriga programmen får gå över de allmänna kanalerna. Jag tror alltså att det blir ofrånkomligt att pröva någon form av kombination av licensoch reklamfinansiering. Folkpartiet har tidigare avvisat reklamfinansiering av ett enda skäl, nämligen omsorg om dagspressen. Av många undersökningar att döma verkar det nu som om den reklamform som skulle komma att förlora vid införande av reklammöjligheter i televisionen är direktreklamen. Då finns det inte längre anledning att på samma sätt vara tveksam till att använda reklam som en kompletterande finansieringskälla vid sidan av licensfinansieringen. Jag tror vidare att det är nödvändigt att hitta nya former för samverkan mellan Riksradion och Lokalradion. Ett av de konstateranden vi med besvikelse måste göra efter den innevarande avtalsperioden är att det har blivit så mycket av konkurrens mellan Riksradion och Lokalradion. Det är som om man inte riktigt har upptäckt att ljudradions stora problem är att hävda sig gentemot TV. Det är också möjligt att en ny organisationsform kan bli aktuell för Utbildningsradion. Enligt min uppfattning kommer det också att bli nödvändigt att öka konkurrensen mellan de två TV-kanalerna. En intressant modell som har diskuterats är den där den ena kanalen har sin bas i Göteborg och distrikten i övrigt och den andra har sitt säte i Stockholm. På det sättet skulle vi komma ifrån alla diskussioner om hur stor del av programproduktionen som görs utanför Stockholm. Jag hoppas också att Tele-X kommer att användas för nordisk programsamverkan i väntan på en mera permanent nordisk TV-satellit. Vad gäller alla de många viktiga programfrågorna är kammaren kanske inte rätta platsen att i dag diskutera dem. Jag vill dock anföra ett par synpunkter. Den ena är att det är nödvändigt att man i nästa avtal ytterligare framhåller det kulturansvar som public service-kanalerna har. Det gäller både TV och ljudradion. Den andra är att andelen frilansproduktioner, dvs. produktioner gjorda utanför Sveriges Radio-koncernen, bör ökas ut. Det finns alltså fullt upp med arbetsuppgifter för den parlamentariska beredningen. Jag tror att det är viktigt att den får tid på sig för att diskutera utformningen av det avtal som skall styra Sveriges Radios verksamhet och etermediaverksamheten i Sverige under 1990-talet. Herr talman! Jag ber också att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! I centrum för den svenska mediapolitiken måste ställas de demokratiska värdena. Massmedier skall medverka till och fördjupa den svenska demokratin. Så inleder vi från vpk:s sida årets motion om Sveriges Radio och mediautvecklingen. Denna målsättning återfinns redan i 1972 års pressutredning och vidareutvecklades av 1974 års radiooch TV-utredning. Det kan finnas anledning att erinra om denna målsättning i dag, när debatten om Sveriges Radio/TV går hög, och då inte minst — det märker vi också här i kammaren — reklamdebatten. Vi har från vpk:s sida konsekvent hävdat att Sveriges Radio/TV, som ju utgör den kanske viktigaste informationsoch kulturkälla vi har, måste garanteras en stark och oberoende ställning gentemot alla former av intressegrupper, vare sig de har kommersiella förtecken eller inte. Därför avvisar vi bestämt reklam i TV. Vi tycker att den kommersiella masskulturen redan i dag spelar en alltför stor roll, och mediapolitiken har tyvärr alltmer kommit att styras av industripolitiska och av multinationella företags intressen — inte av kulturpolitiska sådana. Vare sig vi vill det eller ej spelar radio och TV en framträdande roll i människors vardagsliv, inte minst barnens och ungdomens, och måste erkännas som ett så viktigt kulturoch informationsinslag att det inte får överlåtas på privata företags vinstintressen eller för den delen på politikers ryckighet i beslutsfattandet.

Vad vi vill ha är en mediapolitik som tar ställning — tar ställning för en ideologi, där man ser information och kvalitativt bra underhållning som grundläggande rättigheter och sociala behov för varje medborgare. I debatten har ju på senare tid framkommit flera intressanta förslag. Dit hört.ex. Arne Ruths, men de bör naturligtvis först utredas och begrundas. Därför välkomnar vi den av Bengt Göransson aviserade parlamentariska beredningen, och vi förutsätter att vi till skillnad från massmediekommittén blir representerade där. Till dagens betänkande har vi fogat flera reservationer. Den kanske mest akuta och viktigaste i dag handlar just om finansieringsformerna. Vpk är det enda parti som har den bestämda uppfattningen att Sveriges Radio/TV behöver mer pengar nu. Omedelbart! Om inte pengar skakas fram, så kommer Sveriges Radio, oavsett om den aviserade beredningen arbetar snabbt, att gå in i vad någon kallat satellitåldern kraftigt försvagat. Enligt TV-chefens egna bedömningar till styrelsen kommer budgetpropositionen att innebära ”drastiska nedskärningar av svensk originalproducerad gestaltande produktion och underhållning, effektiva genomarbetade dokumentärer samt utläggning till fria produktionsbolag och frilansare”. Den tunga gestaltande produktionen skulle, enligt TV-chefen, sjunka från nuvarande 180 timmar per år till 150. Utläggningarna skulle minska med hälften— enbart frilansproduktionen i distrikten skulle sjunka från ca 38 timmar per år till 10,5 eller med 72 Zo. Teaterensemblen, skriver han, hotas, barnprogrammen försämras osv. På sikt blir effekterna naturligtvis än allvarligare. Vi framhåller i vår motion att vi inte ifrågasätter att det finns rationaliseringsmöjligheter inom Sveriges Radio-koncernen. Men vi ifrågasätter om det är rimligt att i dag minska det nationella utbudet och utarma public service-tanken så till den grad att skadorna kommer att ta lång tid att reparera. Vi anser det helt enkelt oförsvarligt att man lägger ned miljarder och åter miljarder på Tele-X-projektet, samtidigt som man inte medger endera ett extra anslag ur rundradiofonden om 45 miljoner eller en höjning av TV-licensen med 20 kr. mer om året än vad regeringen vill. 20 kr. om året innebär 1:66 mer i månaden. Det skulle ge Sveriges Radio/TV det andrum som krävs inför alla de utredningar som skall läggas fram. Jag tror, herr talman, att svenska folket har råd att lägga ut ett par kronor i månaden för att upprätthålla ett bra TV-utbud, för att värna om andelen egenproducerade program och för att bevara den svenska nationella kulturen. Höj licensen i avvaktan på en genomtänkt politik från statsmakternas sida! På sikt måste man naturligtvis pröva andra finansieringsvägar som inte hotar integriteten. Men medel behövs redan inför kommande budgetår. Annars bäddar man helt enkelt för det Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström pläderat för, nämligen reklameller betal-TV. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Vi har behandlat frågan om reklam i TV de senaste fyra åren i utskottet och i kammaren — detta blir alltså femte gången i rad. I vårt betänkande i dag erinrar vi om två saker: dels att riksdagen 1975 beslöt att kommersiell reklam mot vederlag i TV och radioprogram inte skulle få förekomma, dels att det i direktiven till massmediekommittén framhålls att kommersiell reklam som riktar sig till allmänheten inte skall förekomma vare sig i radio och TV eller i program som förmedlas genom nya distributionsformer. I propositionen föreslås en licenshöjning på 28 kr. för att kompensera kostnadsökningar, och detta förslag tillstyrks av utskottsmajoriteten. TV och radio är ett billigt nöje i jämförelse med de flesta andra företeelser. För 700 kr. per år — dvs. knappt 2 kr. per dag — får vi ju två TV-kanaler och dessutom tre radiokanaler plus lokalradion. Det är en kostnad som helt enkelt är i särklass, och att höja licensavgiften ter sig därmed som en klart mer sympatisk åtgärd än att finansiera med osäkra reklampengar. Det är ju också ett misstag att tro — och ovederhäftigt att påstå — att reklam i TV skulle innebära gratis program för tittarna, i motsats till licensavgiften. Vem betalar dessa pengar? Bjuder företagen på dem? Ånej, all reklam tas ut på varornas pris — det är konsumenterna som betalar. Försök inte dölja det! ”Reklamfinansiering är en förskönande omskrivning av konsumentoch skattefinansierad TV-reklam”, för att citera en av de ekonomer som deltagit i massmediadebatten om dessa frågor. Det är också naturligt att fråga sig: Har vi för litet reklam i vårt land? Är det ett konsumentkrav att få mer av den varan? Jag tror faktiskt att de flesta svarar nej på den frågan. Det är ju inte mer reklam de vill ha — det är bättre TV-program. Och det utlovas ju att det skall de få om de är beredda att ta emot reklam-TV. Då kommer nästa fråga: Vad är det för program man får genom reklampengarna? De företag som betalar reklampengar ser på tittarsiffrorna — minsta motståndets lag kommer att följas. Lägsta gemensamma nämnaren för programkvaliteten får råda, för att citera Nycop. Ett sådant underhållningsskval verkar passiviserande, och många av oss befarar rent av ett analfabetiserande. Ingrid Sundbergs exempel från Canada, där man för tio år sedan skulle ha valt naturbilder från New Foundland, men nu väljer den dåliga showen, tycker jag var ett utmärkt exempel på vad jag menar. Frågorna är legio. Här är en till: Hur mycket TV vill vi egentligen ha? Hur står sig boken i konkurrensen? Filmen? Teatern? — För att inte tala om tidningarna, som redan har svårigheter. Man kan fylla på med friluftslivet, familjesamvaron, föreningslivet och gemenskapen i samhället. Jag menar: Hur mycket skall TV tillåtas dominera vår tillvaro, och hur mycket är vi beredda att acceptera för att få så mycket underhållningsskval som möjligt i TV? I det här resonemanget har man utgått från att reklam i TV skulle ge en massa pengar, ett stort tillskott. Men det är faktiskt tämligen osäkert om det skulle bli så i verkligheten. TV-chefen har gjort en gissning, om jag minns rätt, att det skulle bli en tillgång under ca tre år men att reklamen sedan knappast skulle ge mera. Vi vet inte heller om annonspengar skulle göra programmen kvalitetsmässigt bättre. Vi är många som tvivlar på det, och det finns ändå en risk för styrning och för ett felaktigt urval, ett urval som annonsören står för. I diskussionen om reklampengar kontra avgiftsfinansiering finns också den komponenten att när man betalar en avgift vet man vad det är man betalar för och att det är endast apparatinnehavarna som betalar. Men om jag köper en speciell vara därför att jag behöver den, är det inte säkert att jag därför är villig att betala genom företagets reklampengar för ett speciellt TV-program. Även om jag inte tänker använda USA:s TV-reklam som slagträ i debatten — jag anser att den formen är otänkbar hos oss — vill jag ändå påstå att TV-reklam inte är något konsumentintresse. Själva reklamen är ingen tillgång i sig: den är sällan informativ, den blir med nödvändighet slagordsmässig, det skall hinnas med så mycket på så kort tid. Ett av de stora argumenten, som också framförs i den moderata reservationen 3, är att reklam i TV ändå kommer att nå oss genom utländska satellitsändningar. Men detta är ju verkligen att kapitulera, att ge upp! Låt mig göra ett par kanske något hisnande jämförelser. Från t.ex. England och Tyskland får vi in förorenad luft — alltså finns det ingen anledning för oss själva att rena våra utsläpp. Eller: Eftersom vi får in knark över gränserna från andra länder, kan vi lika gärna släppa det fritt i Sverige. Vi har väl ändå anledning att värna vår egenart, vår egen kultur, vårt eget arv. Vi vet också ganska litet om hur mycket svenskarna kommer att ta åt sig av de otextade programmen från andra länder. Hotet kanske inte blir så stort, trots allt. Under 1980-talet kommer de utländska satellitprogrammen att kunna tas in bara i de södra delarna av landet, och då måste man också ha stora, kostsamma parabolantenner. Även av den anledningen — förutom språkfrågan — blir det ett begränsat antal människor som får ut något av dessa satelliter. Vi menar alltså att det alls inte finns någon anledning till att förivra oss. Vi har tid att vänta. Inför vi reklam i TV, är den införd — det kan knappast ske en ändring tillbaka. Men om vi inte inför reklam har vi vår handlingsfrihet kvar. Det är ingenting som brådskar. Jag kan inte låta bli att i det här sammanhanget påpeka att situationen för Sveriges Radio/TV med all säkerhet hade varit bättre i dag om inte den borgerliga regeringen tvingat igenom den olycksaliga sönderslagningen i flera bolag. Den har stulit pengar, tid och ork, som i stället kunde ha använts till att göra program. Jag tycker att det vore klädsamt om Jan-Erik Wikström i dag kunde erkänna att detta var ett misstag. Jag vill till Jan-Erik Wikström säga att en del av de frågor som han tog upp kommer Catarina Rönnung att ägna sig åt, enligt den uppdelning som vi har gjort. Jag vill dock säga någonting om den något underliga debattkonsten att ta upp det som en enskild s-medlem säger i en lokaltidning eller det som en enda förening inom en sidoorganisation till partiet diskuterade angående parabolantenner. Jag skulle på samma grunder kunna ställa Jan-Erik Wikström och folkpartiet till svars för hur en lokal ledande folkpartist i Uddevalla gick emot byggandet av länsmuseum. Jag tycker att det är fel sätt att föra debatten.

Herr talman! Siffror brukar tala, Tyra Johansson. Enligt de undersökningar som är gjorda räknar man med att 1985 kommer lägst 5 96 och högst 12 Io av Sveriges hushåll att kunna ta emot satellitsändningar. 1990, och det är inte så värst långt dit, räknar man med 27 96 som lägst och 69 96 som högst. Det är inte några få. Man blir nästan förtvivlad när man lyssnar på Tyra Johansson. Det blev inte femte gången gillt. Jag tvivlar på att det blir sjätte gången gillt. Det blir nog ”aldrig gillt” när det gäller att förstå vad reklam i TV innebär. Allt förarbete har syftat till att helt fristående, speciella snuttar med reklam läggs in på vissa, företrädesvis fasta tider, utan att företagen som annonserar har någon som helst påverkan på placeringen eller att reklamen på något sätt får påverka programmen. Det är det systemet man har i Holland, och där fungerar det alldeles utomordentligt. Jag skulle önska att Tyra Johansson kunde fara dit och titta hur reklam-TV fungerar. Jag blir också något chockad över den totala reklamfientlighet som Tyra Johansson gav uttryck för. Hon menade att konsumenterna får betala reklamen i TV. Ja, tidningsläsarna betalar i så fall annonserna i tidningarna. Är det så Tyra Johansson menar? Jag ser det som ett konsumentintresse att vi får en delvis reklamfinansierad TV, eftersom konsumenterna i så fall åtminstone slipper höjningen av mottagaravgifterna. Lars Engqvist har sagt att det nu är högerkrafterna som ställer frågorna och socialdemokraterna som inte kan svara. Jag skulle vilja säga att här har jag som moderat ställt en fråga och fortfarande icke fått svar. Vad har ni emot reklam i TV? Tyra Johansson erinrade om och drog fram direktiven. Där står bara att det inte skall vara reklam i TV. Men vad är skälet? Skälet att man skulle kunna påverka programmen kan vi ta bort. Vi kan, som Jan-Erik Wikström sade, ta bort det motstånd som har funnits hos pressfolk mot reklam i TV. Det finns konkreta undersökningar som visar att tittarna är villiga att godta reklam. Sedan vill jag också säga ett par ord när det gäller konkurrens utifrån. Tvivlar Tyra Johansson på att det kommer reklam i våra TV-apparater även om den inte förmedlas via svensk TV, tvivlar hon på att svenska folket, under den tid Sveriges Television inte sänder, med stor sannolikhet kommer att ta in utländska sändningar? Det kommer att vara den faktiska verkligheten. Man brukar tala om att gömma huvudet i busken. Och det verkar som om det är vad ni gör. Jag ställde i mitt första anförande frågan: Har socialdemokraterna låtit tiden gå förbi helt och hållet? Jag ställer frågan en gång till.

Herr talman! Jag tycker att Tyra Johansson var litet motsägelsefull när hon tog upp vpk-reservationen. Till att börja med framhåller Tyra Johansson hur billigt det egentligen är att höra på radio och se på TV, att vi har en unikt låg licensavgift i det här landet. Men sedan, när vi kräver en mindre höjning med 1:66 kr. i månaden -— alltså ungefär hälften av vad en kvällstidning kostar om dagen — är det helt plötsligt stopp. Då säger Tyra Johansson att finansieringsformerna skall ses över. Det är bra. Det föreslår vi också i vår motion. I framtiden kan man tänka sig andra vägar än höjning av licenserna — om ock icke reklam. Men det är nu pengarna behövs. Om Tyra Johansson hade lyssnat på vad jag sade om hur man inom styrelsen för Sveriges Radio bedömer att produktionen kommer att utvecklas under det kommande året — om dessa hårda rationaliseringskrav skall gälla — tror jag att hon kunde ha ställt upp på denna höjning med 1:66 kr. Det är ju ett faktum att de hårda rationaliseringskraven har drabbat bolagen mycket hårt och drivit och driver fram ett slags otyglad kommersialism, som klart strider mot målsättningen att Sveriges Radio skall vara ett public service-företag. Jag vet inte om Tyra Johansson har lyssnat till televerkets uppenbarliga förtjusning över kabelutbyggnaden och de miljardbelopp som det är fråga om i framtiden och om hon har bedömt sådana satsningar mot de kulturpolitiska målen. I annat fall skulle jag rekommendera en genomläsning av de mål som riksdagen har lagt fast för kulturpolitiken.
Herr talman! Till Ingrid Sundberg vill jag säga att alla siffror som vi har i det här fallet är osäkra — det tror jag vi kan vara ganska överens om. Och hur kan vi veta att programmen inte egentligen styrs på något sätt av annonsörerna? Det ligger ju absolut i deras intresse. Skillnaderna mellan reklam i TV och i tidningar skulle det behöva sägas mycket mer om. Men en skillnad är att i tidningarna har annonserna mycket större möjligheter att bli informativa och därmed mycket bättre för konsumenterna. Sedan har det ju också att göra med själva finansieringen av tidningar. Till Eva Hjelmström: Frågorna om finansieringen är så utförligt besvarade iutskottets betänkande att jag tyckte det var onödigt att läsa upp det här igen. Jag har inget att tillägga utöver det som står i betänkandet om finansieringsfrågorna. Beträffande Jan-Erik Wikströms inlägg vill jag bara säga att det vore skönt om någonsin Jan-Erik Wikström tillnyktrade.
Herr talman! Ett kort svar på Tyra Johanssons fråga: Fristående programbolag som gör programfilmerna, vilka sänds på fasta tider, ger inga möjligheter till påverkan på programmen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att tala om företrädesvis två punkter. Jag tycker att det är viktigt att det i en debatt, som rör anslagen och verksamheten för Sveriges Radio och Sveriges Television under kommande år, också sägs att det faktiskt produceras en del program, både i radio och i television, och att den programverksamheten är mycket bra. Debatten ger emellanåt vid handen att läget skulle vara så katastrofalt att i varje fall inga goda program kunde produceras. Samtidigt för man en diskussion om reklamfinansiering, som om reklamtillskottet — de intäkter man förväntar sig av reklamen — i någon rimlig grad skulle kunna innebära en förstärkning. Det man diskuterar som reklamfinansiering gäller rätt blygsamma belopp. Ingrid Sundberg bygger upp sitt inlägg på att jag inte skulle ha redovisat skäl mot TV-reklam. Jag har redovisat mycket klara skäl för regeringens ställningstagande i direktiven till massmediekommittén. Viljan att säkra tidningarnas utgivning och tidningarnas ekonomi är en sak. Det finns en rad andra skäl, alltifrån det som handlar om att säkra Sveriges Radios ställning som public service-organ genom att ge företaget och dess dotterbolag en säker, oberoende och billig finansiering. Reklamen är nämligen dyr. Det är i och för sig riktigt att konsumenterna alltid betalar på det ena eller andra sättet vad de ser, och de betalar naturligtvis också reklamkostnaderna. Reklamen i TV — om man ser den strikt från Sveriges Rådios synpunkt — innebär ju då att en mycket stor del av det som man betalar för reklam kommer att gå åt till produktion av reklam och kringkostnader. Medan licensavgiften egentligen till praktiskt taget varje krona går till program, så går i varje fall minst hälften av varje reklamkrona någon annanstans än till program. Jag tycker att också det kan vara viktigt att komma ihåg. Jag har pekat på att vi inte i dag har anledning att säga ja till reklam i television, därför att vi får en ny mediasituation. Jag utgår nämligen ifrån att den kommer. Och den innebär naturligtvis då att läget blir ett annat i Holland. De som vill ha reklam i TV stiger upp och säger att vi ju kan lägga annonserna på tider när folk inte tittar TV eller när de kan låta bli att titta på TV. Det skall man naturligtvis värdera in när man gör en ekonomisk bedömning av möjligheterna, och det har jag gjort. Och man vet att i det mellanrum som finns mellan TV:s Rapport och det program som kommer kl. 8, när det visas olika typer av information, faller en stor del av tittandet bort. Det är en bedömning som också reklamköparen måste göra. Han söker självfallet annonsplatsen på det ställe där han förutsätter att någon tittar på hans annons. Företagen är rimligtvis främst intresserade av att sälja sina varor och mindre intresserade av att göra goda TV-program. Om vi då hamnar i en situation där TV-sändningar som når oss utifrån innehåller reklam, blir alldeles uppenbart marknadsbilden en annan än i dag. Den kommer att bli annorlunda också i Holland och Finland samt i andra länder som i dag har nationella system. De kommer inte att kunna ha ett nationellt system på en reklammarknad som är internationell. Det är ganska naturligt att det blir så. Det finns länder i vilka ett ganska stort antal TV-kanaler konkurrerar med varandra om reklamen. I varje fall i ett av dessa, USA, kan vi se hur reklamen utformas. Samtidigt finns det anledning att peka på att reklamfinansieringen är osäker. Ingrid Sundberg frågar varför jag inte låter företagen själva göra sin bedömning av värdet av reklam-TV. Jo, det får de göra, men jag tycker att de skall bedöma värdet för företagens del. Vad jag diskuterar är värdet för Sveriges Radios del. Vilka möjligheter har Sveriges Radio att reklamfinansiera? Allt talar enligt min mening för att detta är någonting osäkert. När jag påpekar att de många TV-kanalerna, den stora spridningen, faktiskt är ett argument mot och inte för reklam-TV, då blir jag aldrig bemött i sak. Då talar man alltid om parabolförbud, som om jag hade förespråkat det. Jan-Erik Wikström har i dag konstaterat att jag inte har gjort det. Jag tycker att folk skall kunna se på de program de vill, även program från satellitsändningar. Vad vi här skall ta ställning till är hur vi skall kunna finansiera vår nationella radio och TV. Påverkan på pressen är en fråga som det naturligtvis också är intressant att tala om. Jan-Erik Wikström söker upp det argument som säger att det egentligen bara är direktreklamen som drabbas. Ja, det sägs i alla undersökningar. Eller också säger man att dagspressens annonsintäkter ökar samtidigt som man inför TV-reklam. Men man glömmer bort att tala om att det har gällt i ett och annat land som har haft en stark ekonomisk expansion. Samtidigt som TV-reklam införts där har alltså konsumtionsmarknaden ökat. Men i dagens läge med en vikande eller i varje fall stagnerande ekonomi finns det inget som talar för att annonsmarknaden skulle öka. Jag gjorde under några veckor i vintras en genomgång av den post som hamnade i brevlådan inkl. den direktreklam som kom. Under dryga två veckor nådde mig en rad erbjudanden från olika handlare, alltifrån O U Fritidslager till textilinsamlingen Evangelisten, som skulle äga rum på torsdag. Den enda direktreklam under den perioden som var generell var Nordiska rådets sessionstidning, dvs. det nummer som skulle finansiera alla våra TV-program framöver. När jag sade detta på Nordiska rådets möte mötte jag invändningen att man måste lita på forskningen och inte på vad som hamnar i brevlådorna. Men jag tillhör dem som tror att det emellanåt är en poäng att också se till verkligheten och inte bara läsa forskningsrapporter. Jag läser också forskningsrapporter och har bl.a. tagit del av den av Ingrid Sundberg här åberopade rapporten, som handelshögskolefolket har gjort. Den var intressant. Man säger bl.a. att om TV-reklam via satellit leder till att svensk bilindustri mister 5 procentandelar kommer si och så många människor att mista sina jobb. Det är ju en villkorssats som låter sig formuleras. Men det står också så här, och det är intressant: ”Redan mot slutet av decenniet finns det med all säkerhet över 100 satellit-TV-kanaler. Forskarna har kommit fram till att 50 20 av de svenska hushållen kan se satellit-TV 1990. Vartannat svenskt hushåll blir alltså mottagligt för reklam från utlandet.” Forskarna är säkra på sin sak och kan nästan räkna fram varje ”gubbe” som tittar på TV. I undersökningen säger man nämligen så här: ”Enligt en prognos väljer 18 90 av tittarna något av satellit-TV-programmen under bästa sändningstid. Det blir i så fall sport-, underhållningsoch naturprogram där det inte behövs så stora språkkunskaper.” Låt oss gå igenom vad dessa siffror står för. Anta att det rör sig om 4 miljoner tittare, varav hälften kan se dessa satellitprogram. Det blir alltså 2 miljoner. 18 26 av 2 miljoner är 360 000. De 360 000 tittarna skall fördela sig på mer än 100 kanaler — och så skall de dessutom betala alla TV-program! Det är i snitt 3 600 per kanal som skall dels betala TV-programmen, dels knäcka svensk bilindustri. Om det är så, som forskarna säger, att vi får så många kanaler, då är det ett mycket starkt argument för min tes att reklam-TV har sett sina bästa dagar. Ett reklammedium som når så få människor och har en så splittrad bild som det här handlar om kommer att visa sig vara ett mycket dåligt finansieringsmedel för svensk television. Det är därför vi i dag skall säga nej till reklam i televisionen.
Herr talman! Bengt Göransson slutade med att ge ett skäl, för vilket jag tackar, till att man på socialdemokratiskt håll inte vill ha reklam i TV, nämligen att det är ett dåligt finansieringssätt. Vad han glömmer bort är att han gör en bedömning som går stick i stäv mot den som företagen har gjort i andra länder där reklamfinansiering förekommer. Rapporten från Handelshögskolan redovisar inte bara egna forskningsresultat utan också andra, t.ex. vad det är som gör att vi köper ett visst märke. Man får mycket snabba bilder, man hinner inte läsa texten, men man får en ”image” — det är det ord som står i rapporten, herr talman — av förekomsten av varan. Om detta står det så här i rapporten: ”Entydiga forskningsresultat visar att märken som i jämförelse med konkurrerande märken minskat sin ”imagebyggande” reklam till förmån för promotion tappar marknadsandelar på några års sikt. Senare tids forskning visar dessutom att så få som två å tre exponeringar för dagligvarumärken i TV-reklam direkt kan påverka köpbeteendet, bl.a. via ”ord-till-munmetoden”.” Jag översätter då det engelska uttrycket ”word of mouth”. Hur man än ser på frågan om reklam, är det på det sättet att socialdemokraterna vill fatta besluten för näringslivet, helt annorlunda än de beslut som näringslivet fattar självt. Det var roligt att höra Bengt Göranssons kommentarer, eftersom de trots allt i de två punkterna byggde på sakkunskap. Jag vill också erinra om att jag i mitt anförande sade att jag tycker att Sveriges television — och det är den första av Bengt Göranssons två punkter — har klarat sin uppgift bra. När det däremot gäller synpunkten på reklam kan det hända att undermineringen av Bengt Göransson redan har börjat. Jag skrev ner vad Bengt Göransson sade: Vi har i dag inte orsak att säga ja. Vi får väl, herr talman, se framtiden an.
Herr talman! I likhet med Bengt Göransson vill jag säga att det är viktigt att komma ihåg att programverksamheten är det centrala. Ett stort problem framöver är att televisionen blir alltmer kostsam, och det gäller särskilt i det läge där konkurrensen med utländska bolag blir mera markerad. Mitt förslag är att den parlamentariska beredningen skall få pröva olika finansieringsmöjligheter för TV, och jag är i dag närmast beredd att förorda en kombination av licensoch reklamfinansiering. Till sakfrågan vill jag också säga att det är alltid förbudet som måste motiveras, aldrig friheten. Det gäller även på det här området. Vi kommer att nås av TV-reklam redan inom några år, och det blir en stor frestelse för företag i vissa branscher att använda sig av utländska kanaler. Det är klart att även det bör vägas in. I dag kan vi konstatera att det finns delade meningar mellan partierna och inom partierna i den här frågan. Det naturliga är då att den parlamentariska beredningen får frihet att pröva olika finansieringsmöjligheter och kombinationer av finansieringsmetoder.
Herr talman! Låt mig först bara konstatera, att den entusiasm med vilken Jan-Erik Wikström talar för reklamfinansiering av TV är ytterst behärskad, och av den behärskningen drar jag slutsatser. Ingrid Sundberg hävdade att jag, stick i stäv med vad man säger i andra länder, skulle hävda att vi inte skall ha reklam-TV eller att reklam-TV skulle vara en ointressant finansieringsform. Jag vill då bara påminna om att när man i andra länder har infört reklamfinansiering har det gjorts i en situation där man har kunnat skydda det egna företaget på reklammarknaden. Jag erinrar om att den nya mediesituationen faktiskt innebär att man icke kan skydda ett nationellt reklam-TV-företag som opererar på en internationell marknad, eftersom jag förutsätter att Ingrid Sundberg inte är beredd att införa förbud mot parabolantenner för att säkerställa svenska företags tillgång till annonsmarknaden i Sverige för egen räkning. Jag utgår ifrån att den utländska marknaden även i moderaternas samhälle kommer att vara tillgänglig. Jag tar inget beslut för företagens del. Jag har bara sagt att det vi nu har anledning att diskutera är mediepolitik. I en tidigare debatt med Ingrid Sundberg har jag sagt att näringspolitiska skäl naturligtvis skulle kunna få betydelse, om svenska företag blir skadade av att inte kunna göra reklam i svensk television; det är den effekt som Handelshögskoleutredningen påstår skulle kunna uppstå. Men då skall man komma ihåg att det inte bara gäller från utlandet kommande reklam gentemot svensk reklam. Samma näringspolitiska argument måste rimligen av rättviseskäl kunna anföras av lokala företagare i Sverige gentemot dem som arbetar på riksnivå. Om man accepterar det näringspolitiska argumentet, måste möbelhandlaren i Karlstad rimligen få tillgång till ett etermedium. Man kan icke utgå från att bara IKEA och OBS Interiör, som har rikstäckning, skall ha tillgång till etermediet television. I det ögonblick man av näringspolitiska skäl bestämmer sig för att ha reklamfinansiering eller reklamintäkter i svensk television måste man också konsekvent införa reklam i lokalradion. Det tycker jag att det ändå finns anledning att påminna om. I den stunden är det inget tvivel om vilka effekter det blir för tidningarna i det här landet. Det är ytterligare ett skäl för mig att på ekonomiska grunder säga nej till reklam-TV. På den punkten är jag mycket bestämd.
Herr talman! Det var intressant att Bengt Göransson här på slutet tog upp de näringspolitiska skälen för eller emot reklam-TV. Liknelsen med IKEA och det lokala möbelföretaget var alldeles korrekt, men vad som har visat sig när det gäller reklamfinansiering av television i olika länder har ju bl.a. varit att man har gjort åtskillnad mellan märkesannonsering och företagsannonsering. Den allt överskuggande typen av TV-reklam i Europa är märkesannonseringen, och märkena säljs ju, med vissa undantag inom kooperationen, i olika affärer. Just det skäl som Bengt Göransson tog upp, nämligen frågan om vad man skall göra med företagsannonsering eller med affärsannonsering, borde vara ett utomordentligt tungt vägande skäl till att man, som Jan-Erik Wikström sade, skulle få titta på den här typen av finansiering i utredningen. Det är nämligen just där man kan göra de avgränsningar och de bedömningar som är nödvändiga för att undvika negativa näringspolitiska effekter. Men Bengt Göransson tycks föredra, eftersom frågan av princip inte skall utredas, att säga att det inte går. Det är där den stora skillnaden mellan våra uppfattningar ligger.
Herr talman! Programverksamheten är det centrala. Jag förutser betydande kostnadsökningar för TV-verksamheten i framtiden. Då är det fyra metoder som har diskuterats: licensfinansiering, reklamfinansiering, betal TV och skattefinansiering. Jag tror för min del att det är en kombination av de två första som lättast låter sig förena med den allmänna yttrandefrihet vi har i detta land och som också ger de bästa förutsättningarna för programverksamhet i framtiden. Men jag utgår från att licensfinansiering är den huvudsakliga källan till intäkter. Jag tror också att det finns ett visst utrymme för höjning av TV-licensen i framtiden. Vi konstaterar i dag att den är lägre i Sverige än i våra nordiska grannländer. Det är också så att prenumerationskostnaderna för dagstidningar har stigit mycket kraftigt, och den jämförelse som man tidigare har gjort behöver inte utfalla till TV:s nackdel f.n.
Herr talman! Mycket kort: I de beräkningar som gjorts har optimistiskt angivits en summa på uppåt 450 milj.kr. i intäkter av reklamtelevision. De bedömningar som nu har gjorts tyder på att man möjligen skulle kunna komma upp i halva den summan. Att i det ögonblicket äventyra en del av Sveriges Radios självständighet och oberoende har jag inte sett någon anledning att medverka till. Ingrid Sundberg tar upp frågan om vilka som får annonsera i televisionen och säger att man genom en strikt styrning av annonsörerna inte överlåter åt företagen själva att bedöma detta. Ingrid Sundberg skall alltså åta sig att göra det, för att skydda möbelhandlaren i Karlstad. Den typen av styrning har jag mycket svårt att förstå.

Herr talman! På radiooch TV-området blåser f. n. förändringens vindar snabbare än kanske på något annat område. Vi kan förvänta oss att debatten och diskussionerna kommer att stegras mycket markant under det närmaste året. I sommar kan vi vänta ett betänkande från massmediekommittén om uppbyggnaden av kabel-TV i Sverige. Vi kommer under den närmaste framtiden att få diskussioner om Sveriges Radio-koncernens organisation och hur man där ser på framtiden. Vidare arbetar närradiokommittén, och yttrandefrihetsutredningens betänkande är ute på remiss. Det är därför helt nödvändigt att man nu får en parlamentarisk beredning — som regeringen också har annonserat — vilken tar itu med dessa frågor för att förbereda nästa avtalsperiod, 1986. Det är egentligen i senaste laget att den parlamentariska beredningen kommer till nu. Under våren har det tidvis förts en mycket upprörd diskussion med anledning av olika utredningar inom radiokoncernen om hur distriktsorganisationen skall se ut framöver. Vi inom centern finner det naturligt att man väntar med mera långtgående organisationsförändringar till dess att just den parlamentariska beredningen har gjort sitt arbete och sina bedömningar. Jag tycker att det finns anledning att understryka vad utskottet har sagt i den frågan: ”Utskottet konstaterar att de synpunkter och förslag på Sveriges Radios organisation som motionärerna” — från centerpartiet — ”fört fram är föremål för utredningar inom bolagen. Efter det att Riksradion och Lokalradions styrelse tagit ställning till resp. utredningsförslag kommer moderbolagets — SRAB - styrelse att behandla förslagen. Utskottet förutsätter att utredningarna kommer att ingå i underlaget för den ovan nämnda parlamentariska beredningens arbete.” Detta är ett besked från utskottet som borde kunna lugna den diskussion som f.n. pågår på sina håll. Jag vill också säga att det finns andra mycket viktiga målfrågor att ta hänsyn till vid förändringar av organisationer, och det gäller hur produktionen skall ske framöver. Den tidigare målsättningen, att man bör komma upp i minst 40 20 produktion regionalt, är mycket viktig att infria och nå upp till i realiteten. Detta får självfallet inte innebära att man inte tar itu med och åstadkommer ett så nära tekniskt samarbete på det regionala planet som är möjligt för att förbilliga verksamheten, dra ner kostnaderna och öka rationaliteten. Det finns anledning att understryka också detta. Inför det beredningsarbete som förestår bör man självfallet fästa stort avseende vid de synpunkter och förslag som har kommit och kommer från koncernens olika delar och personalorganisationen. För egen del tycker jag att det kan vara värt att vidare fundera över det förslag som har kommit om en särskild kanal för distriktsproduktion i TV — om det är möjligt att göra någonting i den riktningen. Vi är självfallet medvetna om de problem som alltid finns med en sådan inriktning, inte minst ekonomiska. När det gäller de frågor som speciellt har diskuterats här tidigare i dag anser jag att finansieringen blir en viktig fråga för den kommande parlamentariska beredningen. Enligt centerns uppfattning är det angeläget att en kommande beredning får möjlighet att bedöma dessa frågor så förutsättningslöst som möjligt. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Eftersom riksdagen inte beslutat om extra anslag ur rundradiofonden finns det faktiskt pengar där. Socialdemokraterna får lov att bestämma sig i den här frågan. Först säger Tyra Johansson att vi har en unikt låg licensavgift. Sedan säger Catarina Rönnung att licensavgifterna kraftigt höjts. Någon ordning får det väl vara även inom det socialdemokratiska partiet. Det är ett faktum att en ytterligare höjning med 1:66 kr. i månaden — observera det — eller 20 kr. om året skulle innebära att man kunde bygga vidare på de kulturpolitiska och mediepolitis ka mål som riksdagen faktiskt beslutat. Nu kan man inte uppfylla de krav som vi ställt på Sveriges Radio-koncernen. Ytterligare 20 kr. om året skulle innebära omkring 40 miljoner extra till Sveriges Radio. Vi tycker att det är motiverat, i avvaktan på den parlamentariska beredningen och på massmediekommitténs förslag.

Herr talman! Det finns alltså pengar. Det är bara att konstatera den saken. Vidare är det ett faktum att licensavgiften i Sverige inte är anmärkningsvärt hög. I och för sig är vi inte förespråkare för en licenshöjning till varje pris. År efter år har vi ju föreslagit andra finansieringsvägar, t.ex. att televerkets investeringskostnader skall skattefinansieras. Det skulle inte hota integriteten. Vi har vidare föreslagit att man skulle ta upp frågan om en särskild avgift på t.ex. TV och radioapparater, videoapparater och liknande. Alla dessa krav, som vi gång på gång har fört fram, har avvisats av socialdemokraterna och de Övriga partierna. Vad man från socialdemokratiskt håll inte inser är att man genom att ställa så hårda rationaliseringskrav på koncernen i dess helhet och strypa verksamheten — även om också jag medger att programmen många gånger är mycket bra, t.o.m. kanske bättre nu än tidigare — bäddar för reklam-TV, som man ju inte vill ha!

Herr talman! Vi brukar ofta glädja oss åt att vi i vårt land får allt fler utländska besökare. Det är roligt — inte minst i turistsammanhang brukar vi framhålla detta. Men har vi flera utländska besökare här i landet måste vi också servicemässigt tänka på det. Alla som rest i länder som inte har internationellt språk vet att behovet av att få höra framför allt nyhetssändningar som man förstår är stort. Det är många utländska gäster som vistas i vårt land hela året. Bertil Jonasson och jag har i vår motion pekat på säkerhetskonferensen, som har många utländska deltagare. Det här kan ju inte i första hand vara en fråga om ekonomi för Riksradion; det måste mera vara en fråga om bristande insikt om det stora värdet för den som besöker vårt land av nyhetssändningar på främmande språk. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till det särskilda yttrande som är fogat till kulturutskottets betänkande. I motion 1233 behandlas lokalproblemen för televisionen i Karlstad. Utskottet förutsätter i betänkandet att man inom TV-bolaget försöker komma till rätta med problemet. De lösningar som har föreslagits från kontoret i Karlstad har inte ansetts rymmas inom den anslagsram som gäller t.o.m. budgetåret 1988/89. Men sedan utskottet behandlat motionen har TV-bolagets chef varit i Karlstad och förklarat att nya lokaler kan byggas redan nästa år och att pengar till detta finns inom nyss nämnda planeringsram. Jag hälsar naturligtvis detta besked med stor tillfredsställelse men undrar samtidigt hur det är möjligt för TV-ledningen att så kort tid efter utskottets behandling av frågan uttala att det finns pengar, när utskottet på förfrågan fått beskedet att inga pengar finns. Det måtte ha hänt någonting under mellantiden, och jag hoppas att det då blir den positiva händelse som TV i Karlstad är så väl värd inför starten av de regionala nyhetssändningarna. Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 17.

Herr talman! På ss. 25-27 i utskottsbetänkandet behandlas regionala och lokala radiooch TV-sändningar m.m. Från Värmland har vi i två motioner tagit upp frågor som främst berör lokalsituationen för såväl TV som Riksoch Lokalradion i distriktet. När det gäller lokaler för televisionen i Värmlandsdistriktet har vi i en fempartimotion pekat på den långa väntan vi fått utstå på att TV i Värmland skall få sin lokalfråga löst. Vi har i motion 1233 visat på det förhållandet, att Värmland under de sex budgetår som utbyggnaden av radiooch TV-verksamheten i Sverige pågått sedan riksdagen 1978 tog sitt beslut inte tillförsäkrats rimliga förutsättningar för att bedriva sin radiooch TV-verksamhet. SVT:s investeringsbudget för innevarande avtalsperiod för de åtta mindre distrikten omfattar 90 milj.kr. I den ursprungliga planen fanns inget upptaget för Karlstads del, och det var anledningen till att vi från samtliga fem riksdagspartier motionerade under den allmänna motionstiden. Vid ett besök som TV-chefen Sam Nilsson gjorde i Karlstad i slutet av mars månad och som Jan Hyttring nyss refererade till fick berörd personal besked om att det inom 90-miljonersramen finns medel som skulle göra det möjligt att lösa lokalfrågan för TV i Karlstad. Det skulle då gälla en tillbyggnad av Folkets hus med ett s.k. nyhetshus, främst avsett för att möjliggöra för Värmland att vara med och starta regional-TV våren 1986. För att TV-ledningens förslag skall kunna genomföras måste SVT styrelsen ta ett beslut och godkänna förslaget, och det hoppas vi verkligen skall ske redan den här våren för att TV-ledningen skall kunna presentera satsningen i Karlstad i sin anslagsframställning för nästa budgetår. Eftersom en nybyggnad i Karlstad skulle kosta över 2 milj.kr. måste regeringen godkänna investeringen. Riksdagen skulle följaktligen kunna fatta det definitiva beslutet under våren 1985. Jag hoppas verkligen att kulturutskottet vill medverka till att TV:s lokalfråga i Karlstad löses så snabbt som det över huvud taget är möjligt, så att starten av regional-TV för Värmlands vidkommande inte äventyras utan kan komma i gång våren 1986. Herr talman! Beträffande lokalfrågan för Riksradion och Lokalradion i Värmland har vi från socialdemokratiskt håll i motion 1663 framhållit det riktiga i att söka samordna Riksoch Lokalradions resurser. Det är inte minst angeläget just nu när det faktiskt föreligger ett hot då det gäller frågan huruvida Värmland skall få bestå som eget radiodistrikt eller inte. Utskottet har hänvisat till den parlamentariska beredning — inte utredning utan beredning - som kulturministern har aviserat. Jag kan ha full förståelse för att utskottet vill avvakta resultatet av denna berednings arbete. Den utredning som tidigare i vår kom med det helt förkastliga besparingsförslaget att lägga ner fem av nuvarande tio radiodistrikt fick ju den behandling som den var värd. Det skedde vid Riksradions styrelsesammanträde den 3 april. Remissyttrandena över förslaget var som bekant också helt negativa. Det var med andra ord tummen ner från praktiskt taget alla som hade möjlighet att avge ett remissvar. Alla krafter måste nu inriktas på att hitta rationaliseringseffekter och besparingar utan att över huvud taget ”avlöva” landet på ett eller flera självständiga distrikt. Jag kan i det fallet hålla med radiostyrelsens ordförande Rune Gustavsson om de synpunkter som han förde fram här i kammaren under interpellationsdebatten den 23 mars i år. Herr talman! Utskottet har avstyrkt vår motion 1663, där vi pläderar för en samordning av Riksoch Lokalradions verksamhet i Karlstad. Jag finner ingen anledning att ha något annat yrkande, men jag hoppas dock att de synpunkter som vi för fram i vår motion kommer att beaktas av den parlamentariska beredningen. Våra samordningstankar är tillkomna uteslutande för att göra besparingar utan att lägga ner något av distrikten. Besparingsförslag av den karaktär som Riksradions egen utredning kom fram till kommer vi från Värmland nämligen aldrig att ge vårt bifall till. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.